Herr talman! Jag skulle nästan kunna ansluta mig till justitieministerns uppfattning att vi i yttrandefrihetens namn bör ta risken att utsättas för grovt sedlighetssårande och uppenbart förråande framställning, nämligen i vad gäller den vuxna delen av befolkningen. Det finns emellertid en mycket stor grupp av barn och unga, och det var väl för deras skull kommittén anser sig inte vilja — liksom inte heller reservanterna — ta denna risk.

Herr talman! Under det senaste årtiondet har vi fått uppleva att en snabbt växande flod av pornografiska alster har vällt ut över vårt land — en flod som på legala och illegala vägar också sökt sig över landets gränser. Sverige har på detta område uppnått en föga hedrande ryktbarhet som ett land där inga restriktioner på detta område gäller. Man har också utomlands dragit den slutsatsen att livet i Sverige kännetecknas av sexuell hållningslöshet, för att inte säga allmän lösaktighet. Utbudet av pornografiska alster sker under alltmer fräcka och påträngande former. Vad som nu föreslås i propositionen 125 om förbud mot skyltning eller liknande förfarande med pornografisk bild är en riktig åtgärd. Att det skall bli straffbart att utan beställning sända pornografiska alster till någon är också alldeles i sin ordning. Det är alltså en riktig konsekvens av utvecklingen att man på detta sätt stramar upp bestämmelserna. Men vad som därefter föreslås ställer jag mig helt oförstående inför. Har det varit något slags axiom att lasternas summa skall vara konstant som föresvävat justitieministern då han föreslagit att vi skall lossa på restriktiviteten när det gäller brott mot trosfrid, sårande av tukt och sedlighet och flaggskändning? Något annat skäl för förslagen än ett allmänt resonemang om att utvidga yttrandefriheten har inte presterats. Helt säkert finns det inte något stöd i folkopinionen för dessa åtgärder. Majoriteten av svenska folket uppfattar säkerligen denna nedrustning som ett ytterligare steg mot ett normlöshetens samhälle. Förslagen i dessa delar bör alltså inte bifallas av riksdagen. De reservationer som avgivits innefattar förslag till bättre lösningar av dessa viktiga frågor. i Herr talman! Jag ber att i första hand få yrka bifall till reservationen 1 vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 39 om uppskov med behandlingen av propositionen. Det är visserligen riktigt som här sagts att uppskovet i detta fall blir litet komplicerat, men förslaget är ändå en reaktion mot att vi inte fått väsentligt bättre tid på oss för bei redningen av ärendet — något som utan minsta tvivel behövts. För den händelse uppskovsyrkandet inte bifalles ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 som gäller skymfande av rikssymbol, till reservationen 4 om brott mot trosfrid och till reservationen 5 om sårande av tukt och sedlighet m.m. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill säga några ord i anledning av propositionen 125 med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen. Tillsammans med två andra representanter för moderata samlingspartiet har jag i denna kammare väckt en motion i vilken yrkas att den nuvarande lagtexten i fråga om brott mot trosfrid behålles. Under många år har regeringen visat en viss klåfingrighet när det gäller frågor med kristen anknytning. Man kan peka på olika områden. På skolans område har kristendomsundervisningen mer eller mindre försvunnit. Morgonbönerna har förbjudits. På kulturlivets område finns det en mängd saker som man kan påtala. Korum i det militära har tagits bort. För några år sedan upptäcktes att bordsbön förekom i barndaghemmen. Detta ansåg regeringen icke vara acceptabelt, och det bestämdes att bordsbön inte skulle förekomma. För ett par dagar sedan behandlade vi här i riksdagen en motion från socialdemokratiska riksdagsmän som yrkade på ändring av formerna vid riksdagens högtidliga öppnande. Av den debatten kunde man förstå att det var den gudstjänst som föregick riksdagens högtidliga öppnande som inte var så attraktiv. Detta agerande, herr talman, tyder på att det inte rör sig om någon enstaka företeelse utan att det pågår ett systematiskt arbete att rensa bort det som kan ge intryck av att ha kristen anknytning. Vi har många gånger i denna kammare debatterat frågor som följts med stor uppmärksamhet av den kristna opinionen. Den fråga som vi diskuterar i dag hör nog till den mest viktiga för dessa människor. Regeringsförslaget, som bl.a. går ut på att den s.k. hädelseparagrafen skall upphävas, får konsekvenser som för de enskilda kristna blir nedslående därigenom att de mister det lagskydd som tidigare funnits. Det blir tillåtet att skymfa vad som anses heligt även om hädelsen sker i den råaste formen. Jag vet att man brukar invända, och det var herr Johansson i Trollhättan också inne på, att det inte går att lagstifta fram kultur och stilkänsla. Vi skall emellertid — vilket jag tycker är riktigt — ha kvar lagskyddet när det gäller ärekränkning. Andersson och Pettersson får man inte kränka, men kristendomens centralgestalt får utsättas för angrepp. Socialdemokraterna bryr sig tydligen inte om hur de människor som tror på en personlig Gud reagerar. Herr Johansson i Trollhättan drog in det mycket använda ordet jämlikhet i denna debatt. Men, herr talman, är det verkligen jämlikhet när man i ett civiliserat samhälle på detta sätt tillåter angrepp på människor med kristen livssyn. Jag finner för Övrigt ingen konsekvens i regeringens resonemang. I förrgår ansåg man att skyddet skulle stärkas för vissa grupper; skyddet mot rasdiskriminering. I dag raseras skyddet för andra, nämligen för dem med kristen tro. Det är ingen konsekvens i detta. Denna utveckling beklagas säkert av många medborgare. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan under D i första lagutskottets utlåtande nr 47 samt till reservationen 4 i konstitutionsutskottets utlåtande nr 39. Allra sist, herr talman, vill jag uttala min förundran över en stor annons, som jag under de senaste veckorna sett i tidningarna. Socialdemokraterna vänder sig i denna annons till kristligt intresserade människor och slutar annon sen med: orden: »Allt fler övertygade kristna blir övertygade socialdemokrater.> Tror socialdemokraterna att de kristna kan finna förståelse för en sådan propaganda när man handlar på detta sätt i en väsenlig fråga?

Herr talman! Givetvis har jag inte satt i fråga att det skulle stå i strid med tryckfrihetsförordningen att annonsera som socialdemokraterna gör. Herr Johansson i Trollhättan har fullständigt missuppfattat mig om han tror det. Däremot hävdar jag att — annon sen som slår fast att allt fler övertygade kristna blir övertygade socialdemokrater — är uttryck för en missriktad och felbedömd propagandadrive. Herr Johansson i Trollhättan sade att de kristna fortfarande har kvar ett lagskydd. Men herr Johansson måste väl ändå hålla med om att en mycket stor del av skyddet har försvunnit. Vad som återstår är kriminaliseringen av hets mot folkgrupp. Den enskilda troende människan har fått en kraftigt försämrad situation i och med regeringens förslag. Den saken går inte att bortförklara.

Herr talman! Socialdemokraternas annons — jag har den framför mig här — finner jag missvisande när man tänker på hur socialdemokraterna har agerat. Som jag nämnde har socialdemokraterna på område efter område raserat väsentliga kristna grundvalar. Den kristna opinionen har icke haft något stöd hos det socialdemokratiska partiet. Att då sluta annonsen med påståendet att allt fler övertygade kristna blir övertygade socialdemokrater är att föra läsarna bakom ljuset.

Herr talman!

Jag behöver inte ta kammarens tid i anspråk med att redogöra för orsaken till att frågan ställdes — alla förstår och känner till bakgrunden.

Svaret är uppenbarligen noga förberett i kanslihuset. Vissa extra svårigheter torde väl statsministern erfara när det gäller för honom att bevisa klokheten i att i nuvarande besvärliga läge ta bort det speciella skyddet mot skymfande av främmande lands flagga och ärekränkande av främmande lands statsöverhuvud och härstädes verkande representant. Herr talman! Finns det någonting som vi här i riksdagen borde kunna vara överens om alldeles oavsett partitillhörighet, så är det att Sverige på ett förebildligt sätt borde uppfylla sina förpliktelser enligt folkrättens regler om skydd för främmande sändebud.

Detta skydd måste den svenska regeringen garantera — det är en självklar och primär plikt. Hur det skall gå till ville jag att riksdagen skulle bli informerad om i dag eller i morgon. Detta, herr talman, har herr statsministern Palme icke velat göra.

Herr talman! Vi som var närvarande här i kammaren under timmen närmast före middagspausen hade tillfälle att lyssna till justitieministern då han muntligen gav uttryck åt de tankar som ligger bakom propositionen 125, som han har kontrasignerat.

JSustitieministern sade att debatten egentligen gäller avvägningen, var gränsen skall dras: litet längre till vänster eller litet till höger. Herr justitieministern drog gränsen litet till vänster — jag skall strax återkomma till den saken.

Där ville han inte dra någon gräns, utan han sade att vi får betala priset, och priset är det >egna obehag» som man kan uppleva inför de uttryck som friheten kan ta sig och som man kanske inte gillar. Herr talman! De här båda bedömningarna ligger bakom det jag nu kommer att säga. Jag vill liksom justitieministern utgå från yttrandeoch tryckfriheten. Vi har en lagfäst rätt till den, och jag tycker den är en dyrbar frioch rättighet — ett kostbart ting, för att använda ett gammaldags uttryck om en förnämlig tillgång. Den är någonting som är väl värt att akta och vårda. Men vi vet också — för att använda det gammaldags uttryckssättet — att friheten är av intet värde om den icke kombineras med ansvar. Också i det sammanhanget kommer samhällets uppgifter in i bilden. Det är därför att vi vet att vi måste markera ansvaret inför friheten som tryckfrihetsförordningen finns till. Den handlar, förutom om friheten, huvudsakligen om de gränser som måste dras för yttrandeoch tryckfriheten. Man måste anpassa dessa gränser till de förändringar i samhället som den s.k. allmänna utvecklingen föranlett. Kan man fixera bilden av dessa förändringar så att den kan appliceras på yttrandeoch tryckfrihetens gränser? Ja, sade förutvarande justitieministern, statsrådet Geijers företrädare, man kan åtminstone försöka det, och så tillsatte han en utredningskommitté. Han gjorde själv en lägesbeskrivning i sina direktiv, en lägesbeskrivning, som gav honom anledning att säga, att gränsförskjutningen som ni skall överväga i fråga om yttrandeoch tryckfriheten bör eller måste gå i liberaliserande riktning. Och efter de direktiven arbetade utredningen. Den arbetade länge och den arbetade grundligt och den avgav ett delbetänkande om uppviglingen och något som jag vill kalla för huvudbetänkande, betitlat yttrandefrihetens gränser. Ståndpunktstagandena var = enhälliga utom på en punkt: trosfriden. Justitieministern har i propositionen nr 125 synbarligen inte funnit utredningens förslag värda att ligga till grund för ett regeringsförslag med undantag för reservanternas synpunkter på trosfrihetsfrågan. Det är självklart att ett statsråd skall suveränt handlägga en utrednings resultat. Gjorde han inte det, skulle vi förvisso kritisera honom för alltför stor följsamhet. Jag ser det alltså så, att propositionens förslag innebär ett direkt underkännande av praktiskt taget alla ställningstaganden som denna utredning har gjort. Propositionens förslag måste alltså ha bättre underlag, visa upp en bättre bedömning och en bättre utformning. Är det på det sättet? Jag skall inte behandla andra frågor som skulle vara värda att ta upp här i dag, men jag vill gärna konstatera som en personlig bedömning att på mig gör denna proposition intryck av ett hastverk. Den ger det intrycket på flera sätt. Låt mig ta upp punkten om trosfriden till att börja med. Den har debatterats i dag, och jag har anledning att litet grand beröra den igen.

Men när departementschefen skall formulera det hela i sina ställningstaganden nyanserar han ner det till: »>flera» remissinstanser anser i likhet med denna majoritet att det finns behov etc. Varför denna plötsliga nyansering? Av 28 remissinstanser stöds den reservation som justitieministern gjort till sitt förslag av tio. 17 vill ha kvar skydd i någon form, antingen bibehållande av den nuvarande = trosfridsparagrafen, bl.a. därför att man menar att man bör vänta på den FN-konvention som är under utarbetande innan man slutgiltigt tar ställning, eller också enligt kommitténs förslag. En vet ej — och det var Sveriges Radio. Det är situationen. Varför i skrivningen ge ett intryck av att endast flera remissinstanser har stött kommitténs förslag? Hur många det är, en majoritet eller en minoritet, får man inte veta. Åtskilliga remissinstanser delar emellertid reservanternas uppfattning. Skrivningen är säkert inte avsiktlig, men den är enligt min mening ctt hastverk, ett slarv. Det är en glidning i uttryckssättet som jag inte tycker man skall göra sig skyldig till i en så pass allvarlig framställning.

Allmänheten har även kommit att vänja sig vid att ta del av åsikter och tankar, som man inte delar.

Vid våra diskussioner i utredningen har vi helt respekterat varandras uppfattningar, fastän vi stannat vid olika ståndpunkter.

Det är det som ligger bakom det förslag som kommittéutredningen framlagt. Det är då desto egendomligare att kunna konstatera, att när lagförslaget mot rasdiskriminering lades fram ville man visserligen inte skydda den enskilde, men man ville skydda bl.a. folkgrupp med »viss trosbekännelse». Herr Johansson i Troilhättan frågade varför de kristna skall ha särskilt skydd, men han har ju själv varit med om att ge ett speciellt religionsskydd, ett trosskydd, när vi tog denna lag mot rasdiskriminering. Det är bara det att vad man där vill ge skydd åt är minoritetsgrupper; den enskilda människan vill man inte skydda. Även detta vore kanske i och för sig en acceptabel tankegång. Jag står på deras sida som vill ta ståndpunkt för minoriteterna, eftersom de ofta har svårt att föra sin egen talan. Men vad blir effekten av det i vårt svenska samhälle?

Men den som tillhör svenska kyrkan kan definitivt inte få det, ty han eller hon tillhör inte någon minoritetsgrupp här i landet. Och hur är det för dem som tillhör ett frikyrkosamfund? Ja, är det litet och representerar en minoritetsgrupp, så bör de kunna få skydd, men om det är ett större frikyrkosamfund, så är det väl mera tveksamt. Justitieministerns ståndpunktstaganden inger mig allvarliga farhågor för att de kan leda till besvärande konsekvenser. Det är inte bara tillämpningen av lagen utan också konsekvenserna av den som blir besvärande. Hans ställningstagande framstår mot bakgrunden av den lagstiftning mot rasdikriminering, som vi för någon vecka sedan an tog, såsom något av ett hastverk. | Den utredning som arbetar med yttrandeoch tryckfrihetslagstiftningen hade också till uppgift att försöka liberalisera de paragrafer i tryckfrihetsförordningen och i brottsbalken som avser tuktoch sedlighetssårande handlingar och framställningar. Denna utredning var anbefalld en viss samordning av sitt arbete med filmcensurutredningens verksamhet. Utredningen fullföljde också detta uppdrag. Filmcensurutredningen framlade ett förslag om avskaffande av filmcensuren.

Det var framför allt fråga om våldsskildringar. Filmcensurutredningen var inte beredd att släppa sådana alldeles fria. Men fick filmcensurutredningen en garanti här i det förslag vi lade fram, så skulle utredningen kunna förorda ett avskaffande av censuren. Så skedde också. Det är därför som vi i vårt förslag lade in uttrycket förråande skildringar. Jag skulle vilja säga att det är det enda som är en begränsning, ty våra andra förslag innebär liberaliseringar. Vi förde in detta uttryck bl.a. också för att beakta att det kunde gälla framställningar inte bara i bild och skrift utan också i andra media.

Vi har tillåtit oss att i den här lagstiftningen föra in ett uttryck som av flera remissinstanser har blivit kritiserat. Det är uttrycket anständighet — den allmänna känslan för anständighet. Många har ansett att det varit för vagt, för vardagligt. Jag vill erinra kammarens ärade ledamöter om — för att något ägna mig åt etymologi — att anständighet hör samman med verbet anstå. Det handlar om vad som anstår människan i det samhälle som vi vill kalla för kultursamhälle. Det är detta vi vill slå vakt om. Och att slå vakt om det, herr talman, ansåg vi inom utredningen inte skulle innebära att resa oöverkomliga spärrar för friheten utan att hjälpa friheten att växa under ansvar. Justitieministern har följt den danska linjen i porrfrågan. Danskarnas utredningar och förfaringssätt har vi följt ganska noggrant. För två eller tre år sedan gick danskarna samma väg när de skulle revidera sin lagstiftning. De tog bort allting utom pornografisk bild, som var det enda man skulle förbjuda. Ett år senare tog danskarna bort även det. Jag blev litet orolig när jag i dag hörde justitieministern citera den konservative justitieministern i Danmark, som verkade helt lycklig över effekten av de åtgärder man hade vidtagit. Jag frågar mig: Är det den danska linjen som justitieministern tänker följa även i fortsättningen? En av de stora avigsidorna med den här hanteringen är ju den våldsamma, ohejdade kommersialiseringen av allt som tillhör den pornografiska marknaden. Jag tror inte att någon av oss är angelägen om att människor skall kunna sko sig på intresset för pornografi. Om vi följer det förslag som justitieministern har lagt fram, finns det risker för att vi får en ohejdad kommersialism på det här området. Möjligen kan detta hjälpa till att rädda' vår dåliga handelsbalans, även om justitieministern hoppas hindra exporten med sitt lagförslag. Något litet lär väl pornografin ha hjälpt upp den danska handelsbalansen. Nej, jag tycker att det är en dålig utväg. Herr Martinsson, som var en av kamraterna i utredningen, talade i dag på förmiddagen bland annat om reservationen 5 till första lagutskottets utlåtande och som handlar om att vi skall ha kvar kravet på den yttersta gräns som utredningen föreslår. Herr Martinsson vädjade till justitieministern om att denne, när han skall ta ställning till filmcensurutredningen, också skall tänka på möjligheten att få till stånd en lagstiftning om denna yttersta gräns, framför allt när det gäller våldsskildringar men även i fråga om pornografi. Jag är mycket glad över detta. Men jag vet inte vad herr Martinsson tänkte när justitieministern någon timme senare sade: Gånge denna kalken ifrån mig — ty det där är utbildningsministerns sak! Jag får, herr talman, ett intryck av att Sveriges regering i dag vill slå vakt om friheten och att den svenska regeringen därvidlag kan räkna på stöd från alla håll. Men om den svenska regeringen inte vill bibehålla den nödvändiga kombinationen frihet och ansvar kommer vi inte att bli överens. = Jag skall nu hastigt avbryta min framställning med ett par frågor till justitieministern, ty jag kan annars bli för långrandig. Det är följande frågor, som jag tror inte är alldeles oväsentliga. Är det i dag friheten som är trängd och hotad i vårt land? Är det inte snarare de ohämmade uttrycken för tillämpad frihet som hotar den enskilda människans personliga integritet? Herr talman! För att inte behöva upprepa numren på alla reservationer ber jag att få instämma i det yrkande som fru Kristensson framställt.

Herr talman! Jag vill uttrycka min uppskattning av det utomordentligt skarpsinniga och ingående analyserande anförande som fröken Ljungberg höll. Det stod i bjärt kontrast till den föregående talarens från moderata samlingspartiet som på ett synnerligen yltigt sätt behandlade dessa frågor. Jag vill samtidigt göra en invändning mot vad fröken Ljungberg sade om att propositionen i sin bedömning av kommitténs arbete praktiskt taget hade »spolat» allt vad denna framlagt. Nu är man ju litet främmande för att höra fröken Ljungberg använda uttrycket att Kungl. Maj:t hade »spolat» regeringens förslag. Men å la bonne heure, då får vi väl också ta det som utgångspunkt för diskussionen. Jag skulle vilja betona att en av grundtankarna i kommitténs förslag, nämligen att människor, som icke är intresserade av att komma i kontakt med, förvärva, avnjuta — eller vad man skall säga — pornografiska alster, inte heller skall behöva göra det. Det är ändå den tanken som vi har förfäktat i kommittén och som har godtagits i regeringen, inte någonting annat. Jag skall inte ge mig in i någon detaljdiskussion under de tre minuter som jag har till förfogande, men det är i alla fall det som jag tror är det värdefulla i kommitténs arbete. Det är också en annan sak som jag tycker är litet främmande för fröken Ljungberg, nämligen att hon försöker göra kvantitativa och kvalitativa bedömningar av remissinstanserna och deras yttranden. Vi har ju alla haft tillfälle att läsa remissinstansernas yttranden. Särskilt de som arbetat i kommitten har haft anledning att värdera de synpunkter som kommit fram i dessa yttranden, och det är väl inte obekant för denna kammare att man talar om tunga och lätta remissinstanser. Vi har haft möjlighet att göra en bedömning som jag tror varit gansk värdefull.

Herr talman! Jag kom att tänka på att jag nog begärde replik i onödan. När herr Martinsson betygsatte talarna från moderata samlingspartiet och med full rätt gav fröken Ljungberg A, sade han att den närmast föregående talaren på ett ytligt sätt behandlat denna fråga. Jag tog tydligen felaktigt åt mig. Den närmast föregående talaren var nämligen herr vice talmannen Leif Cassel. När jag nu ändå har ordet, herr talman, vill jag slå fast en sak. Det finns ingenting som irriterar socialdemokrater mera än att påminna dom om deras agerande i frågor vad gäller den kristna opinionen. De har nonchalerat denna stora folkgrupps önskemål på område efter område. När man sedan i pressen inför en annons som jag påtalade som vilseledande förstår jag att herr Martinsson blev irriterad.

Herr talman! Jag vill först tacka herr Martinsson för att han gav mig admonitionen om »spola». Jag skall försöka leva upp till mig själv i fortsättningen! Vad beträffar mina ord om att allt från utredningen var förkastat har naturligtvis herr Martinsson rätt. Jag vill dessutom tillägga, att det mesta av vad utredningen anför beträffande frågan om uppvigling faktiskt har tagits upp, låt vara med vissa modifieringar. Vad angår skyltning var tanken att man borde låta människor slippa det de inte vill ha i fråga om pornografiska alster. På den punkten har vi också följt upp direktiven, men justitieministern begränsat till bild. Talet om kvantitativa och kvalitativa bedömningar när det gäller hänsynstagande till remissyttrandena förstod jag inte riktigt. Jag tog upp frågan bl a. därför att herr Johansson i Trollhättan fäste så stort avseende vid ett remissyttrande, nämligen det som avgivits av Svenska kyrkans centralråd, förutvarande Diakonistyrelsen, vari — som herr Johansson påpekade två gånger — ärkebiskopen är ordförande. Jag vill bara tala om, att ärkebiskopen är ordförande också i Uppsala domkapitel, och Uppsala domkapitel har begärt att det inte skall bli någon ändring alls utan att den gamla trosfrihetsparagrafen skall vara kvar. Jag ville inte säga det på en gång, ty jag var rädd att kammarens ledamöter skulle tycka att ärkebiskopen talar med två tungor. Men det tror jag inte att han gör. Utgångspunkten är nämligen densamma i båda fallen: den kristna tron i och för sig, kyrkan och samfunden behöver inte detta skydd. Den enskilda människan behöver däremot i dagens situation få ett bestämt skydd i detta avseende, av samma skäl som man i lagen mot rasdiskriminering har räknat upp vad folkgrupper behöver ett skydd för. I den uppräkningen finns också »viss trosbekännelse» med.

Herr talman! Jag lyssnade med stor uppmärksamhet på fröken Ljungberg, som brukar göra intressanta och tankeväckande inlägg. Det innebär i och för sig inte att jag delar hennes uppfattning på alla punkter, men jag gör det på åtskilliga. Beträffande dagens debattämne tror jag emellertid att vi står ganska långt ifrån varandra. Låt mig först bara i förbigående säga att fröken Ljungberg kallade denna proposition för ett hastverk. Fröken Ljungberg har naturligtvis rätt att ha den uppfattningen, men den grund fröken Ljungberg byggde på eller i varje fall framförde här var egentligen intet annat än att hon var missnöjd med hur man hade redovisat remissinstansernas yttranden i propositionen. Det kan man naturligtvis ha delade meningar om, men det kan väl inte vara avgörande för bedömningen av departementschefens ståndpunktstagande. Det är naturligtvis de skäl för de olika förslagen som anförts i propositionen som är avgörande. Jag skall bara i förbigående nämna den parallell fröken Ljungberg drog med rasdiskrimineringen. Fröken Ljungberg borde väl från sin utgångspunkt snarare ha uppfattat förslaget i den propositionen, som nu antagits av riksdagen, som positivt. Fröken Ljungberg nämnde den tillämnade FN-konventionen. Enligt min uppfattning är det inte försvarligt att behålla bestämmelsen om trosfrid enbart med hänsyn till konventionsarbetet. Enligt de uppgifter jag har fått, kan detta arbete inte tänkas bli avslutat förrän om flera år. Av det utkast till konvention som föreligger framgår för övrigt att de bestämmelser, som vi har vid sidan av trosfridsparagrafen, torde vara tillräckliga för att uppfylla de krav som konventionen, såvitt man nu kan bedöma, kan komma att ställa. Fröken Ljungberg, jag tror att vi i vårt land har råd med en fri och öppen debatt i såväl dessa frågor som vi nu behandlar som i andra frågor. Jag tror inte vi behöver riskera att ett antagande av denna proposition skulle leda till någon form av lössläppthet, orgier eller annat sådant, som fröken Ljungberg inte direkt har tagit upp men som andra talare har målat ut. Jag tror att det finns tillräckligt med styrka och sundhet i den svenska folkopinionen för att vi skall kunna tillåta stor frihet i vår tryckfrihetsförordning. Fröken Ljungberg nämnde det uttalande av den danske justitieministern som jag hade åberopat och ville göra gällande att jag skulle ha sagt att han var helt lycklig över den proposition han lagt fram. Detta har jag inte sagt, fröken Ljungberg, och detta vill jag ha intaget i protokollet för att inte min danske kollega skall tro att jag missuppfattat hans inställning. Han sade, att de farhågor som hade yppats vid den danska lagens tillkomst inte hade, såvitt han kunde bedöma och kände till, besannats. Det var ett modest och balanserat yttrande som man väl har anledning att fästa avseende vid. Fröken Ljungberg kom sedan in på en annan punkt och menade att ett frisläppande — som fröken Ljungberg ser det — av bildtidningar och böcker på det sexuella området skulle leda till en kommersialisering av stora mått. Först och främst vill jag konstatera att denna kommersialisering redan vid den nuvarande lagens utformning är i full gång. Jag har svårt att föreställa mig att en ändring av lagen skulle kunna medföra någon nämnvärd ökning. Men, fröken Ljungberg, jag håller gärna med om att kommersialiseringen är av ondo, och skall vi, fröken Ljungberg, dra konsekvenserna därav, måste vi väl också, om vi skall bygga ett förbud på att vi inte gillar kommersialiseringen, ta upp åtskilliga andra områden i samhället i detta sammanhang. Vad beträffar filmcensuren avsåg jag egentligen bara med mitt yttrande att jag ville framhålla att herr Martinsson liksom pekat på mig som den som skulle skriva propositionen i detta fall, men det är ju inte jag som skall göra det utan det är utbildningsministern. Med detta avsåg jag inte på något sätt att — som fröken Ljungberg uttryckte det — säga »Gånge denna kalken ifrån mig». Jag är naturligtvis som regeringsledamot ansvarig för den proposition som min kollega kan lägga fram förslag till.

Därmed har jag markerat att detta är en fråga som regeringen skall ta ställning till och att det är för tidigt att dra några slutsatser om regeringens ståndpunkt. Till slut frågade fröken Ljungberg mig om jag tyckte att friheten var trängd och hotad. Jag vill inte påstå att så är fallet, men jag vet inte varför man skall behöva vänta till dess med att undanröja sådana bestämmelser i vår lagstiftning som enligt min uppfattning kan vara hindrande för en fri och öppen debatt. Jag vill försäkra fröken Ljungberg att fröken Ljungberg och moderata samlingspartiet sannerligen inte har något patent på att känna ansvar i dessa frågor. Jag känner ett stort ansvar inför den proposition som här har framlagts. Den stora skillnaden mellan mig och fröken Ljungberg i denna fråga tycks närmast gälla uppfattningen om värdet och betydelsen av förbud. Jag har en stark tilltro till möjligheterna att utan förbud ha en fri och öppen debatt utan att detfa skall behöva medföra några konsekvenser som är skadliga för det svenska samhället.

Herr talman! Jag hade nästan tänkt avstå från att begära replik därför att det var så mycket jag tyckte om i det som justitieministern sade. Men det sista ettriga om att moderata samlingspartiet inte hade patent på ansvar för de kristna uppkallade mig verkligen — det tyckte jag var litet onödigt i detta sammanhang. Dessutom hade justitieministern i början av sitt anförande gjort mig en aning sorgsen genom att tala om att vi står så långt ifrån varandra. Jag beklagar det; det är ju inte riktigt bra. Förslaget är ett hastverk, och varför jag påstår det försökte jag på olika sätt redovisa. Man har så att säga kört in två saker i förslaget: dels ett utredningsresultat, deis en departementspromemoria. Varför kunde inte den delen av tryckfrihetsförordningen också skickas till kommittén för utredning precis som andra delar av tryckfrihetsförordningen? Men plötsligt var det så bråttom. Det ger väl intryck av hastverk? Justitieministern sade att bestämmelserna i propositionen om olaga rasdiskriminering borde gjort mig till freds. Nej, det finns en väsentlig skillnad. Jag har försökt antyda det i tidigare anföranden. I utredningens betänkande »Yttrandefrihetens gränser> har vi klargjort att de gränser vi vill ha i fråga om yttrandeoch tryckfrihet gällde offentligt hot, skymfande, o.s. v. Men enligt propositionens förslag — och detta är betänkligt och jag vet inte hur man skall klara upp det — skall straff ådömas inte bara den som offentligen hotar eller uttrycker missaktning för en viss folkgrupp utan också den som på annat sätt sprider ett brottsligt meddelande bland allmänheten, t.ex. genom upprepade uttalanden vid privata samtal. Jag tror att det där blir svårt att tillämpa. Att det blir mycket svårt att klara trosfridsparagrafen, det kan jag lova. Jag har inte talat om lössläppthet, det medgav också justitieministern. Jag sade att jag var rädd för kommersiella excesser, och det är vi tydligen båda två. Detta kunde man kanske råda bot på, om man började överväga den motion som herr Nelander talade om i förmiddags — jag var med på den också — och som handlar om förverkande av ekonomisk vinning genom pornografibrott. Det kanske man borde börja undersöka.

Herr talman! Jag vill gärna något anknyta till vad fröken Ljungberg sade om propositionen och betänkandet »Yttrandefrihetens gränser». Man blir verkligen konfunderad och frågar sig vad utredningar egentligen tjänar till. Det är inte så värst mycket av beredningens anda och bokstav som återfinnes i propositionen. Det är ändå vettigt folk som sitter i utredningen, inklusive de socialdemokratiska ledamöterna naturligtvis. Gränsdragningen för vad man anser stötande, sårande och skadligt i tal, skrift och bild är ju en svår materia, och jag finner att departementschefen har ärvt principen för sitt ställningstagande av sin företrädare: anpassning till förändrade uppfattningar i samhället, allmänna opinionen eller i varje fall majoritetens mening. Det är i och för sig en äventyrlig princip i rättsliga sammanhang. Förre justitieministern försökte ju på sin tid vid bedömningen av sådana här tryckfrihetsärenden ansluta sig inte till lagrummet utan till vad han uppfattade som »allmänhetens förändrade synsätt». Statsrådet Geijer anför följdriktigt i sitt inledningskapitel: >»Under senare år har frågor som rör yttrandeoch tryckfrihet varit föremål för en livlig offentlig debatt. Man har därvid ifrågasatt om de inskränkningar i yttrandefriheten som framför allt vissa bestämmelser i brottsbalken medför stämmer överens med värderingarna i dagens samhälle.» Varför följer man inte majoriteten i den utredande kommittén, om man nu har denna ledstjärna för sin bedömning? Den majoriteten bör väl på sitt sätt spegla majoriteten av svenska folket. Kommittén var ju, som sagt, enig på flera punkter. Men departementschefen anser sig tydligen bättre representera kunskapen om de förändrade värderingarna i dagens samhälle. I kraft av nägot ofelbart väderkorn för dessa värderingar omgestaltar han de lagar som hittills sökt freda personlighetslivets ömtåligaste fält. Vilken vishetskälla har departementschefen egentligen öst ur? Han har ju inte heller följt majoriteten av remissorganen, som vi hörde. Den har ju anslutit sig till kommitténs omarbetade förslag eller velat bibehålla nuvarande lagtext. När det gäller sedlighetsparagrafen har, som vi hörde, inte mindre än 27 remissinstanser förordat kommitténs förslag om bibehållande av en yttersta gräns. Tre vill ha en strängare skrivning, nämligen den nuvarande lagtexten. Bland dem finner man länsstyrelsen i Malmöhus län och Riksförbundet Hem och Skola. Propositionen redovi sar bara, som vi också har erfarit, tio remissinstanser, som står på propositionens sida. Skulle inte de 27 remissinstanserna ändå spegla en vidare folkopinion än de tio? Hur har statsrådet registrerat den folkopinion på vilken han bygger sitt omdöme? Man diskuterar skadeverkningarna. Kommittén menar att dess material ger vid handen att sådana verkningar kan föreligga, men statsrådet menar annorlunda. Saken är alltså inte klar, och detta tar departementschefen till intäkt för en avkriminalisering av detta fält. Men kan det vara rådligt i ett sådant läge att släppa Barabbas lös? Skall man inte i ett sådant läge vänta och se tills man fått säkra vetenskapliga rön som visar att inte någon skada behöver uppstå? Folk kan ju i alla fall inte ta skada av att slippa perversa sadistiska skildringar som kränker den mänskliga värdigheten. Departementschefen använder en underlig bevisföring.

Föräldrar och lärare tackar väl för den uppgiften men har litet svårt att förstå varför samhället då skall öppna slussarna för det destruktiva, medan man undan för undan snöper möjligheterna att verkligen ge uppfostran i hem och skola. Skyltningsförbudet eller spridningsförbudet i all ära, men man kan vara tveksam huruvida det kommer att slå igenom. Det skall ju vara fråga om någonting som väcker »allmän anstöt>. Kommer det månne att slå igenom i sammanbindningsbanan här ute när vi får nästa pornografikonstutställning? Skall man kunna skydda den utställningen från insyn? Måhända går det att montera upp några toalettdörrar tvärs över sammanbindningsbanan. Departementschefen hänvisar när det gäller trosfriden till angelägenheten av att »en fri och öppen debatt kan föras i alla viktiga frågor som anknyter till mänsklig samlevnad>, och denna 'fria och öppna debatt har åberopats många gånger i dag. Man menar att en vidsträckt yttrandeoch tryckfrihet är nödvändig för debatten — i händelse av övertramp kan man hänvisa till bestämmelserna om exempelvis förargelseväckande beteende, sägs det. Men glömmer man då inte att just skymfandet av det heliga oftast har mycket litet att göra med en fri och öppen debatt? Hädelsen är som regel inget debattinlägg, liksom inte heller de pornografiska utsvävningarna och utgjutelserna. Det är en föreställning avsedd att chockera, förarga och försälja till den grad att utgivare och andra profitörer på kort tid skapar sig miljonförmögenheter. Det kan inte vara i enlighet med tryckfrihetsförordningens anda och avsikt att skydda sådan verksamhet, men det blir ju följden. För några år sedan diskuterade vi här i kammaren i ett speciellt sammanhang hädelse och sårande av tukt och sedlighet — det gällde finländaren Salamas bok om Jesus, där författaren hade gjort Frälsaren till en pervers person i tidelag med en åsninna. Dåvarande justitieministern ansåg sig inte ha anledning att inskrida i lagens namn. Ingen torde väl kunna påstå att det angivna groteska avsnittet i boken var något slags inlägg i en fri och öppen debatt. Försvararna av skriften den gången talade om »konstnärliga inslag». En sådan skyddsställning kan missbrukas hur långt som helst, därför att det konstnärliga aldrig låter sig definiera. Men inte heller konsten har väl något privilegium att sätta sig över lagen. Det är väl också ytterligt tveksamt huruvida den antydda skildringen av Frälsaren skulle stämma överens med värderingarna i dagens samhälle. Det vore ju att undervärdera svenska folket. Vid en nyligen företagen gallup var det närmare 80 procent av de vuxna som ville ansluta sig till Jesu ideal. Uppenbarligen är det fåvälde i mycket av dagens politik på detta område. Även här kan det vara av intresse att botanisera litet grand i floran av remissorgan. Där anar man en politisk vågbrytare. De remissorgan som följer de bägge socialdemokratiska reservanterna är SSU, Broderskapsgruppen, LO, Sveriges = författarförening, Svenska filminstitutet, Svenska teaterförbundet och socialstyrelsen. Det har ju också anförts med en viss förtjusning att Svenska kyrkans centralråd hörde till den gruppen. Men det är mycket viktigt att i sammanhanget påpeka att Svenska kyrkans centralråd inte på något sätt är någon centralstyrelse, även om orden påminner om varandra. Centralrådet har rakt inget mandat att tala å svenska kyrkans vägnar. Rådet har ju varit en tummelplats för många privata meningar. På den andra sidan återfinns majoriteten av remissorganen med en rad domkapitel och länsstyrelser. Man konstaterar att både länsstyrelsen i Malmöhus län och domkapitlet i Lund har hamnat på den sidan. Det tycker jag länder både Gösta Netzén och Martin Lindström till ovansklig heder. Ärekränkningsparagrafen låter justitieministern utgå ur tryckfrihetsförordningen med bibehållande i brottsbalken. Kunde det inte räcka med en hänvisning »förargelseväckande beteende» även i det sammanhanget? Principiellt föreligger ingen skillnad mellan hädelse och ärekränkning. Om nu riksdagen beslutar att inte ta någon trosfridslag, kommer den övriga delen av tryckfrihetsförordningen för framtiden att slå vakt om människans heder och ära. Men man låter Frälsaren stå där ensam. Tros fridsparagrafen gäller inte endast den troende utan även Honom som ger den troende livsvilja och livshopp. Herr Johansson i Trollhättan talade om att man under vissa tider har velat använda svärdet till skydd för kyrkans sak. Det är nu ett bra tag sedan, och jag tror inte att han skulle vilja likna den nuvarande lagstiftningen vid ett sådant svärd. I så fall har det svärdet blivit ordentligt rundslipat. Man behöver inte ta till så högtidliga ord, men det föreligger ett behov av hänsyn till det heliga och till människors tro. Låt mig säga några ord till herr Martinsson som fortfarande är kvar i kammaren.

Han var då 33 år gammal och sade sig gå i döden för herr Martinsson, mig och allt folket. Det är inte metafysik, herr Martinsson, utan ett uttryck för kärleken som icke söker sitt och som vi alla har anledning att ta åt OSS. Utan tvekan innebär detta lagförslag ett steg tillbaka. Väl kommer debatten att bli öppen och fri men säkert också rå och frän. Jag tycker inte det är någon vinning. Jag är också medveten om att man inte kan lagstifta fram takt och god ton, men lagen kan skrämma bort åtskilliga bustag, t.ex. den hämningslösa spekulation som vi ju redan har sett bevis på. Det kan ske på detta område såväl som på alla andra lagstiftningsområden. Lagens gräns är en god läromästare. Den ringar in en medmänsklig hänsyn som gör livet värt att leva. Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till i första hand uppskovsreservationen och i andra hand avslagsreservationen. Skulle båda dessa reservationer bli avslagna, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4 och 5 i konstitutionsutskottets utlåtande nr 39.
Herr talman! Jag skall i korhet kommentera motionen nr 1441 i denna kammare som jag har väckt. I Kungl. Maj:ts proposition 125 föreslås bl.a. en förändring av tryckfrihetsförordningen 6 kap. 2 § angående spridning bland barn och ungdom av tryckt skrift som kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran. Förslaget innebär i så måtto en utvidgning i förhållande till paragrafens nuvarande lydelse, att förevisning av pornografisk bild på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt förbjuds. Det blir också förbjudet att, utan föregående beställning med posten eller på annat sätt, tillställa någon sådan bild. I paragrafens första del talas om pornografisk bild men däremot berörs ej bilder med våldsinslag. Det skulle enligt min mening vara ytterst angeläget att åtgärder vidtas för att förhindra förevisning och spridning av bilder med våldsinslag. Sådana bilder kan bidra till att underhålla den våldsmentalitet som råder i samhället och även bidra till att glorifiera våldet. Det förekommer i tidningarna reklam för skrifter som i huvudsak innehåller våldsskildringar. I annonsering används bilder med våldsinslag. Annonser som anspelar på våld i de mest avancerade former måste enligt min mening falla utanför ramen för en sund reklam. Man har anledning att kraftigt reagera mot förekommande våldsannonsering. Låt mig få anföra ett exempel. I vissa kvällstidningar förekommer en an nons som med jämna mellanrum varit införd, visande en man som på ett markant sätt framhäver hur man sticker ner en kvinna med en stilett. Annonsen gör reklam för en viss tidning, åberopande att denna tidning innehåller skräck, spänning och sex. Det är ett exempel, men jag tror att jag skulle kunna plocka fram åtskilliga. Jag anser, herr talman, att tryckfrihetsförordningen 6 kap. 2 § bör ges en sådan utformning att för bild med våldsinslag gäller samma restriktioner som för pornografisk bild. Jag tror att våldsannonser verkar skadligt på många människor — speciellt på sådana med sjuka hjärnor, om jag får använda det uttrycket. Då ett enhälligt konstitutionsutskott inte funnit skäl att bifalla min motion avstår jag från yrkandet men vill i stället vädja till justitieministern att ägna uppmärksamhet åt frågan om våldsannonsering och vidta de åtgärder som erfordras.

Herr talman! I detta ärende — eller kanske jag skall säga i detta komplex av ärenden — finns otvivelaktigt plats för personligt tyckande, som inte känner av någon begränsning. De många olika inläggen i debatten ger helt och fullt underlag för denna min bedömning. Det har i debatten sagts att vi bör ta hänsyn till den enskilda människan, och naturligtvis bör vi göra det. Men vi måste också vara medvetna om och ta med i bedömningen att alla människor visst inte har en entydig uppfattning om dessa spörsmål. Här finns en så rik variation av uppfattningar, att den justitieminister aldrig kommer att finnas som vill åtaga sig att skriva en proposition i dessa frågor med sådant innehåll att den accepteras av alla. Vi har på många områden så varierande uppfattningar att vi aldrig kan komma att ena oss om en gemensam norm på detta, därför att traditionen och miljön har gjort oss så oerhört olika. Man kan inte entydigt säga att ett ord eller en mening alltid har en adekvat betydelse för varje individ, och samma förhållande gäller för bilder eller filmer. En film med frän och rå handling kan hos en individ väcka aggressivitet, medan samma film hos en annan individ väcker avsky mot våld. Jag känner personer som är de vänligaste människor man kan tänka sig och fullständigt främmande för varje slag av våldshandling men som sällan har intresse av att se andra filmer än s.k. western där revolvrarna skall knalla i ett, om de skall finna filmen bra. Men inte blir en sådan person inspirerad till våld av vad han ser. Därför är det så oerhört svårt att få ett klart belägg för ens en tendens av påverkan av bilder i någon bestämd riktning. Samma förhållande gäller den s.k. pornografin. Visst kan en person bli chockerad av vissa bilder som ibland öppet utställs i skyltfönster eller som når oss på annat sätt. Ett skydd mot det påträngande momentet i dessa alsters distribution hälsar jag med den största tillfredsställelse, men detta ger mig, enligt mitt sätt att se, ingen rätt att förhindra den eller dem som anser sig ha behov av dylika alster att kunna nås av sådana. Det finns på det erotiska området så många olika böjelser att begreppen om vad som är normalt eller onormalt blir i högsta grad personliga värderingar. Herr Larsson i Luttra förvånade mig genom sitt inlägg. Jag tyckte att hans intolerans var markant när han betecknade förevarande proposition som en moralisk nedrustning. Ja, men herr Larsson, det är ändå så att vi människor inte har samma bedömningar, och våra bedömningar förändras. Det har tidigare i kväll talats om en utställ ning som för någon månad sedan visades i sammanbindningsbanan. Jag är övertygad om att herr Larsson liksom andra ledamöter såg denna utställning. Jag är emellertid lika övertygad om att det inte hade varit möjligt att arrangera denna i detta hus för låt oss säga bara fem år sedan. Då hade man reagerat på ett annat sätt än vad man nu gjorde. Vi upplever dag för dag sådana förändringar, och det är omöjligt att tänka sig att vi kommer att nå ett helt statiskt förhållande på detta område. Även beträffande nationssymbolerna är jag övertygad om att uppfattningarna skiljer sig åtskilligt. Det går härvidlag en ganska markant gräns mellan olika generationer. De äldre och även de medelålders har i regel en mycket högre värdering av landets fana än vad den yngre generationen har. Likväl är jag inte övertygad om att den yngre generationens uppfattning är felaktig. De ungas mer internationellt betonade syn är kanske inte alls så diskutabel som vi ibland finner den. Deras respekt för landets symboler kanske därför inte är lika stark som de äldres. Det bör vi kunna förstå. En starkt uppammad nationalitetskänsla är inte alltid till fördel. Vi kan inte bortse från att åtskilliga krigshändelser har uppammats och framkallats av en alltför stark nationskänsla. T. o. m. vårt fredliga land har varit nära att falla för denna känsla i svunnen tid. Vi kan inte bortse från att en hel del av de händelser som utspelas vid demonstrationer av olika slag — variationen på detta område är ju synnerligen riklig — t.ex. flaggbränning, utföres just därför att man den vägen väcker uppmärksamhet, vilket är avsikten med demonstrationen. Om sådana handlingar i fortsättningen inte betraktas som så uppseendeväckande kommer de förmodligen att minska i antal, ja, kanske rent av försvinna. Det har riktats anmärkningar mot att denna proposition kommit sent, ja alldeles för sent för att få en riktig och genomtänkt behandling. Visst har tiden varit knapp, men ingenting kan få mig att tro att våra uppfattningar i något väsentligt avseende skulle förändras av att propositionen hade fått vila till hösten. Ty nu som senare är det avgörande vilket mått av tolerans vi vill visa i frågor av denna ömtåliga natur. Att få allas våra begrepp så samstämmiga att anspråken på toleransen kan nedskrivas, helt eller delvis, är med förlov sagt en utopi. Däremot finner jag att justitieministerns mått av tolerans klart kommit till uttryck i denna proposition såsom varande rikligt, och det borde vi alla hälsa med tillfredsställelse. Även om det från olika håll har sagts att denna lagändring skulle utgöra ett hot mot betydelsefulla traditioner och värderingar, så är min uppfattning att ett lands kulturella status inte bör mätas i de etiska värderingarnas stabilitet och oföränderlighet. Då tror jag snarare att det är ett uttryck för kultur att man kan visa ett stort mått av tolerans mot oliktänkande och mot ett i förhållande till det stora flertalet avvikande beteendemönster. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets förslag.

Herr talman! Herr Henningsson har refererat mitt yttrande felaktigt på en punkt. Jag har inte talat om någon moralisk nedrustning. Däremot har jag sagt att det som föreslås i propositionen kommer majoriteten av svenska folket säkert att uppfatta som en nedrustning och ett ytterligare steg mot ett normlöshetens samhälle. Det är inte samma sak, herr Henningsson.

Herr talman! Trots mycket skärpt uppmärksamhet kan jag inte finna någon skillnad mellan det sätt på vilket jag refererade herr Larsson i Luttra och det han nu sade. Jag kan vara medveten om att jag inte använde rätt ord, men nedrustning var det i varje fall tal om. Vad man sedan nedrustar — tukt och sedlighet, anständighet eller moral — vilket ord man väljer tycker jag inte har någon större betydelse.